Herr talman! Jag hade ursprungligen tänkt göra en ingående återblick på energifrågorna och hur de har behandlats de senaste åren. Jag tyckte nämligen att det kunde vara på sin plats att när nu diskussionen om kärnkraften åter kommit in i en lugnare atmosfär sammanfatta vad som har skett. Det är dock tveksamt om mina ambitioner i den vägen skulle röna den uppskattning av kammarens ledamöter som de förtjänar. Den intensiva slutspurten i riksdagen och den förståeliga längtan ut till andra och måhända intressantare sysselsättningar gör att jag skall begränsa mitt anförande till några få kommentarer och reflexioner. Jag har tidigare vid flera olika tillfällen i frågor, interpellationer och motioner tagit upp de problem som den borgerliga energipolitiken medfört för dem som arbetar vid kärnkraftverket i Forsmark och för Östhammars kommun. Det har ju varit många olika turer med bl.a. villkorslag och de s.k. politiska borrhålen som orsakat förseningar och inskränkningar i kärnkraftsutbyggnaden. Vad som upplevts som särskilt besvärligt för alla berörda har varit bristen på besked om hur det skulle bli. Det sorgliga i hela den här historien är att det inte varit oron för kärnkraften som sådan som varit orsaken till förändringar i den planerade utbyggnaden utan endast ett taktiskt spel för att hålla ihop den dåvarande trepartiregeringen. Forsmark 3 blev också den direkta orsaken till att den första borgerliga regeringen efter 44 års socialdemokratiskt regeringsinnehav inte blev mer än två år gammal. Därmed bevisade kärnkraften en oanad styrka. Folkpartiregeringen lade förra våren fram en proposition med riktlinjer för energipolitiken, som det fanns alla utsikter att få en stark politisk uppslutning omkring. Sedan kom händelserna i Harrisburg, vilka i svenska massmedia fokuserades som en världskatastrof och i en omfattning som inte förekom på något annat håll i världen. Det är klart att det påverkade människorna, och det ledde också till partiöverenskommelsen om folkomröstning. Det innebar ytterligare förseningar och oviss väntan för de anställda vid Forsmark. Jag tillhörde dem som ansåg en folkomröstning i denna komplicerade fråga olämplig, och jag tyckte att de valda politikerna skulle ha haft is i magen och förhandlat sig till en samförståndslösning. Nu var det dock politiskt omöjligt med tanke på det kommande valet att nå en överenskommelse över partigränserna. De som trodde att kärnkraften därigenom skulle avföras från valdebatten förra hösten blev dock skändligen lurade. Om kampanjen inför folkomröstningen skulle mycket behöva sägas; den borde faktiskt förtjäna en grundlig analys. Kärnkraftsmotståndarna — om de nu skall kallas så, när de kunde godta kärnkraften under en längre tid — fick brett utrymme i alla massmedia. De hade utan tvivel en skicklig och Amerikainspirerad kampanjledning, som dagligen och efter ett noga uppgjort schema matade det svenska folket med alla inträffade tillbud och olyckor vid kärnkraftverk runt om i världen. Att många av dessa s.k. olyckor inträffat för flera år sedan och sedan rättats till under byggnadstiden framgick inte av reportagen. De relaterade händelserna hade i de flesta fall heller ingenting att göra med säkerheten i kraftverken. Det var frågan om smärre fel och brister som alltid inträffar vid byggnationer och som justeras vid de sedvanliga kontrollerna, som i fråga om kärnkraftverk dessutom är rigorösa. Nu så här efter folkomröstningen kan man inte undgå att göra den reflexionen att det är bra konstigt att det inte längre inträffat några olyckstillbud vid kärnkraftverken. Man hör inte talas om några sprickor i betongfundamenten, inga bultar som är för korta och inget utsläpp av radioaktivt vatten eller ånga. Det är förmodligen inte intressant längre, och man har väl uttömt alla krafter i den gigantiska uppgiften att med alla medel påverka väljarna i folkomröstningen. Om nu folkomröstningen hade det goda med sig att den förbättrade säkerheten vid kärnkraftverken, så har den ändå fyllt en uppgift. Det klara utslaget i folkomröstningen för en avveckling av kärnkraften med förnuft var välgörande. Visserligen försökte några av centerns företrädare att ifrågasätta ett fullföljande av det som svenska folket sagt ja till, och även statsministern var rätt svävande på den punkten de första dagarna efter valet. Men när besvikelsen över valutgången lagt sig dröjde det dock inte länge förrän regeringen Fälldin gav klartecken för laddning av Forsmark 1 och 2 samt Ringhals 3 och 4. Forsmark 3 får fortsätta att byggas färdigt enligt de tidigare planerna. Det är klart att man i Forsmark och i Östhammars kommun känner tillfredsställelse över att man efter flera års ovisshet och brist på besked nu åter kan få arbeta under lugna förhållanden och veta hur man skall planera för framtiden. Det måste kännas skönt för Vattenfall, företagsledning, entreprenörer och anställda samt för de kommunala förtroendemännen. I dagarna har de första kilowatten levererats ut på elnätet från Forsmarks 1 generatorer. Det har skett utan några som helst protestaktioner, och jag tror att jag vågar påstå att det skett utan någon rädsla hos de omkringboende. Jag har under alla dessa förlorade år sedan 1976 års val lidit med alla berörda vid Forsmarksverket, och jag har innerligen tröttnat på alla politiska turer i frågan. Därför känner även jag i dag en stor lättnad. Vi har fått en bred uppslutning kring en realistisk och förnuftig energipolitik. Också jag vill givetvis förbättra säkerheten vid kärnkraftverken, men det är inte rimligt att kräva åtgärder av sådan teknisk och ekonomisk omfattning som man inte begär vid andra och liknande anläggningar vilka vid en teoretiskt tänkbar katastrof skulle få förödande verkningar. Vad jag begär är sans och måtta vid den fortsatta säkerhetsplaneringen. Jag vill också understryka vikten av en långsiktig planering vid avvecklingen av kärnkraftsbyggnationerna. När block 3 vid Forsmark byggts färdigt måste andra sysselsättningar beredas de anställda. Regeringen har på lösa grunder sagt nej till en oljelagringsanläggning i Hargshamn. Jag hoppas att större förståelse skall visas för andra projekt. Nedtrappningen av byggnadsverksamheten börjar inom ett par år, och då gäller det att ha god beredskap. Forsmarkbygget har berört praktiskt taget hela norra Uppland. Här behövs ett mera differentierat näringsliv. Det har diskuterats under många år. Jag tycker att tidpunkten nu vore lämplig att i samband med färdigställandet av kraftstationen i Forsmark göra en större satsning för att tillföra detta av stål-, textiloch träkriser hårt drabbade område nya sysselsättningstillfällen.

Herr talman! En kort kommentar i förbifarten till det föregående anförandet. Detta hade en enda begriplig kärnpunkt, nämligen att vanligt folk inte skall ta ställning i stora och komplicerade frågor, utan sådana ställningstaganden skall överlämnas till de stora statsmännen som Nils Hjorth. Jag råkar ha motsatt uppfattning, och jag vill utveckla det något. Just i de stora och komplicerade ansvarsfrågorna skall alla människor få lov att ta ställning. Det kan sedan visa sig att deras ställningstagande är felaktigt eller att det grundats på oriktigt eller ofullständigt underlag, men då har de själva ansvaret för detta och kan inte vältra över det på någon annan. Jag tycker att det är en riktig princip. Det finns människor som tror att teknik är politiskt neutral. Det finns också personer som tror att energi är politiskt neutral. Och det finns vidare människor som tror att kärnkraft är bra, om bara rätt sorts folk kontrollerar den. Det finns många som menar att det är bra att ha mycket energi. Har man det, får man högre produktion och bättre standard. Energin framställs som ett slags drivmotor i ekonomin. Sådana uppfattningar är spridda både i kapitalistiska och i socialistiska länder. De är lika felaktiga i båda fallen. De är ensidiga och blinda för grundläggande samhällsförhållanden. Teknik kan aldrig vara politiskt neutral. Ett löpande band är inte neutralt. Det används av stora och mäktiga för att kontrollera små och svaga. Storstadsbilism är inte neutral. Den gynnar de rika och de villaboende. Den gör livet svårare för fysiskt svaga och lågavlönade. Teknik är alltid en del av ett maktsystem, av en politisk struktur. Valet av teknik ger alltid utslag i Dessa frågor har alldeles för litet diskuterats i den svenska arbetarrörelsen. Där har ledningen alldeles för länge tutat i arbetarna just att teknik är neutral, att man måste anpassa sig efter tekniken. Följden har varit att arbetarrörelsens medlemmar och dess klass har fått ställa upp på en teknik och en energipolitik som formats av andra än de själva. Linje 2:s framträdande i folkomröstningen bidrog till detta. Linje 2 användes medvetet för att dölja maktoch klassynpunkterna i energifrågan. Man kunde rösta på 2:an om man var positiv till kärnkraft. Man kunde rösta på 2:an om man var kritisk till kärnkraft. Man kunde rösta med 2:an om man hade svårt att bestämma sig. Det var den ideala kombinationen för politiska manipulatörer. Som socialist kan man aldrig ställa frågor på det sättet. Man måste utgå från klassamhället. Det finns mäktiga och ägare, och det finns maktlösa, beroende, icke ägare. De kan aldrig ha samma intressen. De kan aldrig påverkas lika av en viss teknik. De påverkas olika. Forskning som ger snabbare bilar är till nytta för somliga. Forskning som ger bättre pedagogik vid daghemmen är till nytta för helt andra. Det är därför man lägger ned så mycket resurser på bilar, medan man hankar sig fram med dålig amerikansk 1950-talsteori när det gäller barns utveckling. Det är nämligen viktigt att aktieägare i bilbranschen tjänar pengar. Och det är lika viktigt att arbetarbarnen uppfostras till anpassning under rådande strukturer i samhället. Om man har en viss teknik, som gynnar bestämda tendenser i den sociala maktkampen, gäller den både i kapitalistiska och socialistiska samhällen — låt vara att genomslaget ser olika ut. Kärnkraft t.ex. underlättar ökad koncentration och kontroll av arbetande i alla samhällsstrukturer. I ett kapitalistiskt samhälle påverkar utbyggnaden kapitalismens karaktär. I ett socialistiskt påverkar den givetvis socialismens karaktär. I båda fallen gynnar den fåtalsgrupper, som drar fördel av att styra och kontrollera andra människor. Detta är en livsfråga för arbetarrörelsen i dag att diskutera och förhålla sig till. Gör man inte det underordnas arbetarrörelsen en utveckling som är styrd av andra. Många löften under folkomröstningskampanjen visar sig nu vara farliga illusioner. Kärnkraft leder inte till ökad levnadsstandard. Dess utbyggnad försiggår tvärtom parallellt med en fortskridande sänkning av levnadsnivån. Kärnkraftens utbyggnad går sida vid sida med krav på social nedrustning och minskning av den offentliga sektorn. Den går hand i hand med planer på att slå ut två tredjedelar av tillverkningsställena i skogsindustrin. Det fanns ingen kärnkraftsanhängare i riksdagen som inte firade framgången i folkomröstningen med att förra veckan rösta bort flera tusen varvsarbeten. De ivrigaste kärnkraftsanhängarna var också de ivrigaste nedskärarna. Ingen tror heller att partierna bakom linje 2 kommer att förstatliga energisektorn. Ingen tror dem om att förstatliga oljehanteringen. Sådant har de alltid röstat emot här i riksdagen. När de satte det förslaget på valsedeln var det uteslutande en taktisk manöver. Det som nu är viktigt är energifrågans plats i arbetarrörelsens och folkflertalets politiska medvetande. En sådan diskussion måste sätta i fråga många etablerade värderingar och åsikter. Det är lätt att tro att det är en fördel att ha tillgång till stora och växande mängder energi. Under vissa förhållanden är det sant. Det är sant när en ekonomi på allvar börjar industrialiseras. Då måste intaget av energi öka. Men det är inte sant i en redan högt utvecklad industriell ekonomi. Där kommer frågan i ett helt annat läge. Om jagt.ex. har en bil har jag ingen särskild fördel av att den drar mycket drivmedel. Drivmedlet är just ett medel och ingenting annat. Måste man lägga ner för mycket möda på att få fram själva energin, minskar de resurser som kan satsas på själva produktionen av varan eller tjänsten. Och det är ju produktionen som gör nytta. Det gör i sig ingen nytta att använda en stor mängd energi. Det är tvärtom fördelaktigare att satsa resurser på energibesparande utrustning framför att satsa dem på att få fram ännu mer energi. Om man har en mycket energikrävande, ekonomiskt tung struktur — som Sverige har — kommer man i vissa problematiska situationer. Den sortens produktion förstärker koncentration och ensidighet. Därmed ökar den behovet av insatsvaror, bl.a. importerade sådana. Ekonomin byggs lätt upp kring frambringande och import av dyra insatsvaror. För den skull måste de egna tillgångarna inom landet pressas för att till varje pris få fram export som skall betala insatsvarorna, och man måste acceptera en stigande inflation, som skall möjliggöra täckandet av kostnaderna för dem. Energin är en av många produktionsfaktorer. I steget från jordbruksekonomi till industriell ekonomi är den en faktor som måste öka. Men i dagens önskvärda modernisering av produktionslivet är den inte en faktor som bör öka. Det är helt andra faktorer som bör vara de ledande: sådana faktorer som minskar behovet av dyra insatsvaror, faktorer som minskar rovdrift och slöseri, faktorer som får mer direkt verkan på själva produkten, faktorer som t.ex. det högt utvecklade mänskliga arbetet, det skapande tänkandet. Mer förfinad färdigvaruproduktion är det viktiga. Mer cirkulation av råvarumängder och energi däremot är inte längre det viktiga. Att riva ner ännu fler träd och bygga ännu fler kärnkraftverk är inget mål för en progressiv arbetarrörelse med sikte på framtiden. Det finns i samhället två motstridiga, helt oförenliga intressen och synsätt — kapitalägarnas och löntagarnas. En kapitalägare vill ha vinst och snabba pengar. Själva varucirkulationens mängd och snabbhet blir då avgörande för hur man satsar. Produktionens ändamål och sammansättning däremot spelar från den synpunkten egentligen ingen roll, för även fullständigt meningslös produktion kan ge privat vinst, ofta mer privat vinst än annan produktion. För löntagarna gäller motsatsen. Produktionen själv, dess förmåga att svara mot mänskliga behov och kulturellt mer civiliserad livsform, blir huvudsaken. För kapitalägaren är människan själv ingenting annat än en vara. För den socialistiska arbetarrörelsen är människans frigörelse huvudmålet. Beroenden som hindrar den måste brytas. Politiska manövrer som hotar fördunkla dess betydelse måste avslöjas. Produktion som inte tjänar den måste avvecklas. Livsformer och maktförhållanden som är oförenliga med den måste ersättas av andra. Endast i det ljuset kan man diskutera teknikens och energins roll. Den diskussionen väntar svensk arbetarrörelse under 1980-talet.

Herr talman! Vid den votering som skall företas om en liten stund kommer under mom. 76 att avslås en motion med Anita Persson som första namn och med övriga socialdemokratiska ledamöter från Sörmland som undertecknare. Jag skall förklara varför jag inte har något annat yrkande än utskottets och här heller inte behöver hålla något griftetal över motionen. Slår man upp s. 61 i betänkandet finner man nämligen att det formella avstyrkandet reellt är ett tillstyrkande. Så här skriver utskottet i den behandlade frågan: ”Studsvik är statens största samlade resurs för energitekniskt forskningsoch utvecklingsarbete. Under de senaste åren har bolaget varit i ett prekärt läge bl.a. på grund av osäkerheten om energipolitikens inriktning. Utskottet framhöll våren 1979 Studsviks betydelse och sade sig förutsätta att regeringen skulle vidta åtgärder för att säkra att verksamheten vid Studsvik kunde vidmakthållas på en hög teknisk nivå. Vad utskottet då anförde är alltjämt giltigt. Utskottet räknar med att regeringen i planeringen för den framtida energipolitiken väger in de resurser som finns vid Studsvik.” Slutligen konstaterar utskottet att vad utskottet anfört i allt väsentligt tillgodoser bl.a. vår motion. Därför att man är så överens med oss anser man siginte behöva göra någon framställning till regeringen och hemställer om att motionens kläm skall avslås. Det är litet ologiskt, kan man tycka. Konsekvensen av ställningstagandet i utskottet borde ha blivit att motionen besvarats med vad utskottet gett till känna i det här uttalandet. För att regeringen inte skall glömma denna viljeyttring från riksdagen har jagienergiministerns närvaro läst upp uttalandet om Studsvik i betänkandet, och jag vill göra två tillägg. Det ena belyser de regionalpolitiska skälen att slå vakt om Studsvik. Det andra ger en motivering för uppfattningen i vår motion att Studsvik bör ges programansvar för att bolaget skall ha möjlighet att göra en mera långsiktig planering. Enligt riksdagsbeslut i fjol bör den näringspolitiska utredning som gjorts i Sörmland utgöra en god grund för åtgärder som syftar till att förbättra förhållandena i vår region. De problem som där redovisas pekar på att de resurser som under lång tid byggts upp i vårt industrilän kan riskera att bli dåligt utnyttjade i framtiden. Det är nödvändigt att vi förvaltar det kapital som består av den befintliga regionala strukturen och att vi bygger vidare på denna. En ökad satsning på Studsvik Energiteknik AB ligger väl i linje med dessa krav. Inom länet behövs nämligen ett ökat inslag av högkvalificerad kunskapsintensiv verksamhet av det slag som Studsvik i dag, och än mer ett utbyggt forskningscentrum, representerar. Det andra jag vill påminna energiministern och de ansvariga i industridepartementet om är att verksamheten vid Studsvik de senaste åren tyvärr blivit alltmer inriktad på kortsiktiga projekt. Problemet har beskrivits av reaktorsäkerhetsutredningen på följande sätt: ”Nationella forskningsstationer av Studsviks storlek kan inte väntas ge ekonomisk självtäckning men kan ändå i större sammanhang ha ett berättigande. Risö i Danmark och Kjeller i Norge är exempel på sådana forskningsstationer. Med avseende på personal och laboratorieresurser innebär Studsvik en motsvarande tillgång i Sverige. Genom kravet på omedelbar ekonomisk lönsamhet har emellertid Studsvik Energiteknik AB anträtt en väg där uppdrag och prioriteringar alltmer måste styras av kortsiktiga ekonomiska hänsyn. Det är under dessa förhållanden osäkert i vilken omfattning man för framtiden kan räkna med Studsviks resurser i säkerhetsarbetet.

Ett resultat av detta blir att Sverige som nation inte fullt utnyttjar den unika personalresurs som finns inom Studsvik. Jag vet vad jag här talar om. Jag hade nämligen förmånen att sitta som ledamot i styrelsen för Studsvik hela tiden från det bolaget blev helstatligt fram till dess att vi fick en borgerlig regering, då jag hade förmånen att få lämna styrelsen inför den osäkerhetens period som då inträdde och som enligt näringsutskottet lett till ett prekärt läge för bolaget. Sammanfattningsvis: Både det för landets energiförsörjning nödvändiga forskningsoch utvecklingsarbetet och regionalpolitiska krav motiverar en satsning på Studsvik. Vi har i motionen gett en rad exempel på åtgärder som fordras för att långsiktigt inrikta verksamheten inom Studsvik så, att forskningsstationen kan fullgöra uppgiften att vara landets ledande centrum för energiforskning. Låt mig nämna några sådana aktiviteter: Ökade insatser för att minska oljeberoendet genom kraftfulla satsningar på alternativ energi såsom solenergi, kol, biomassa och torv. Ökade forskningsinsatser på hur man kan spara och tillvarata energi, t.ex. spillvärme. Ökade forskningsinsatser på avfallsteknik, både när det gäller kärnkraften och i fråga om andra energiformer. Arbete för att säkerställa erforderlig kompetens för att trygga drift och säkerhet på kärnteknikområdet. Jag vädjar till energiministern att, som näringsutskottet enhälligt skriver, se till att ”regeringen i planeringen för den framtida energipolitiken väger in de resurser som finns vid Studsvik”. Dessa kan få — det är jag övertygad om — en för landet konstruktiv användning, och det har också mina exempel här klart visat.

Herr talman! I näringsutskottets betänkande nr 70 behandlas också motion 2006, inlämnad till 1978/79 års riksmöte. Motionen är undertecknad av socialdemokrater från tolv län, dvs. de områden som har de största förekomsterna av obrutna mineralfyndigheter. Det är kanske något förvånande att motionen behandlas i samma betänkande som energipolitiken. I motion 2006 krävs nämligen att riksdagen beslutar att tillsätta en parlamentarisk kommitté med uppgift att belysa de svenska alunskiffrarnas betydelse för försörjningstrygghet, sysselsättning och ekonomi. Dessutom framhålls kravet på forskning för en god miljö och ett vaktslående om den kommunala vetorätten. Motionens krav har därmed stor betydelse för hela vår framtida näringspolitik. Det faktum att alunskiffrarna inom vissa områden också innehåller uran får inte innebära att arbetet för att uppnå en fullutvinning av skiffrarna avstannar. De svenska alunskiffrarna kan ge vårt land stora möjligheter att förbättra ekonomi, handelsbalans, försörjningstrygghet och sysselsättning. Inte minst mot bakgrund av det ekonomiska läget framstår en kraftfull insats för att möjliggöra fullutvinning av de svenska alunskiffrarna som självklar. I skiffrarna ingår och kan utvinnas: kerogen, uran, svavel, kalium, fosfor, kväve, baryt, aluminium, magnesium, titan, zirkonium, vanadin, molybden, krom, kobolt och nickel. Redovisningen av innehållet i skiffrarna visar att stora svenska naturtillgångar i dag är outnyttjade. Om dessa tillgångar tas till vara, kan vårt beroende av andra länder minska i framtiden. Starka ekonomiska, handelspolitiska och säkerhetspolitiska skäl talar sålunda för att arbetet för att möjliggöra utvinning av de svenska skiffrarna intensifieras. Men för att vi mera exakt skall kunna bedöma de positiva effekterna för industrin, råvaruförsörjningen, handelsbalansen och energiförsörjningen krävs prospektering, forskning och utveckling. En totalberäkning av alunskifferreserver med de krav som bör ställas på begreppet malmreserv finns inte i dag. Det är synnerligen allvarligt, då vi kan se fram emot en begränsad tillgång på vissa viktiga råvaror inom en inte alltför avlägsen framtid. Miljöskäl kan dock tala mot en fullutvinning av de svenska skiffrarna. Dagens teknik — främst i processledet — medför väsentlig påverkan på miljö och natur. Men bättre teknik kan utvecklas. Det gäller också teknik för att återställa landskapet efter brytning. Genom ett omfattande forskningsoch utvecklingsarbete kan det bli möjligt att komma fram till en teknik som tillgodoser både kraven på god ekonomi och hänsynen till oförstörd natur och miljö. Det är bl.a. detta som skulle ingå i den parlamentariska kommitténs arbetsuppgifter. Dessutom skulle kommittén ha samråd med företrädare för såväl naturoch miljöintressena som berörda kommuner och arbetsmarknadsorganisationer. När näringsutskottet behandlat motionen, har man inskränkt sig till att behandla den del som gäller uranet och konstaterar att starka skäl talar för de i motionen framförda tankegångarna. Därefter avstyrks motionen med hänvisning till nästa års energiproposition. Om motionen också inskränkt sig till att endast handla om uranet, hade vi motionärer bättre kunnat förstå näringsutskottets behandling. Med detta vill jag ha sagt att vi anser endast en del av denna motion realbehandlad av utskottet. Nu har jag inte för avsikt att ställa något yrkande utan vill endast konstatera att denna motion kommer att inlämnas till nästkommande riksmöte, då den fortfarande är högaktuell och viktig för vårt lands framtida näringsoch sysselsättningspolitik. Herr talman! Vi hyser förhoppningen att motionen då skall röna större uppskattning hos näringsutskottets ledamöter och resultera i beslut i denna kammare som innebär att vi intensifierar arbetet med att möjliggöra utvinning av de svenska skiffrarna.

Herr talman! Flera talare har under den gångna debatten framställt kolet och hetvattenledningar från kärnkraftverk som enda möjligheterna att under 1980-talet väsentligt minska vårt oljeberoende. Detta är en kortsynt, ensidig och farlig inställning, då den ger dyra långsiktiga bindningar till en teknik som saknar framtid. Jag har tidigare i debatten försökt peka på några realistiska alternativ, och jag vill komplettera på tre punkter. Först vill jag göra ytterligare ett försök att beskriva vilken stor betydelse hushållning med energikvalitet har. För att producera den kalvstek vi gärna äter till middag har det gått åt 10 å 15 gånger så mycket energi som om vi konsumerar motsvarande näring i form av vegetabilisk kost. Nu smakar kalvsteken bättre, och den innehåller också en del värdefulla proteiner. När det gäller energi för uppvärmning av t.ex. bostäder och lokaler finns inte några smaksynpunkter att ta hänsyn till men väl skillnader i total energikonsumtion och skillnader i fråga om kostnader. Därför är det så viktigt att vi inte använder onödigt hög energikvalitet för denna enkla energianvändning. Jag pratade också om metan, och många uppfattade nog denna energikälla som bagatellartad. Låt mig då bara nämna att man har i USA gjort beräkningar på vilka gasmängder man skulle kunna få fram om man kunde metanjäsa allt organiskt avfall från USA:s jordbruk. Man har kommit till det överraskande resultatet att gasmängden motsvarar en tredjedel av USA:s hela energikonsumtion, alltså mer än vad USA importerar av energi. Energitillgången i avfall från svenskt jordbruk är proportionell mot vad som gäller för USA:s del. Till sist några ord om transportsektorn. Varken i propositionen eller annars talas det särskilt mycket om transportsektorns betydelse. Den stora energiförbrukaren är bilen. Bilen är ett rationellt och bra fortskaffningsmedel om den används rätt, men då måste vi få en betydligt bättre samåkning. Det är där de stora insatserna skall göras om vi skall minska energiförbrukningen i transportsektorn. Herr talman! Jag vill med detta återigen försöka tala om att det finns realistiska alternativ som väsentligt kan minska vår oljeförbrukning redan under 1980-talet utan att man behöver tillgripa kol och hetvattenledningar.

Herr talman! Med hänvisning till den debatt som fördes vid kammarbehandlingen av detta ärende den 6 juni ber jag att få yrka bifall till de reservationer som är likalydande med de vid trafikutskottets betänkande nr 26 om sjöfartspolitiken fogade reservationerna 1, 2, 3, 4, 6 och 7.

Herr talman! Även jag vill hänvisa till den diskussion som vi förde den 6 juni i denna fråga, och jag yrkar bifall till reservationen i enlighet med min reservation nr 8 vid trafikutskottets betänkande nr 26.
Herr talman! Jag yrkar bifall till den reservation som jag, Sixten Pettersson och Per Stenmarck har fogat vid trafikutskottets betänkande nr 30 och som är likalydande med reservation nr 5, med Bertil Zachrisson som första namn, vid trafikutskottets betänkande nr 26.
Herr talman! Under hänvisning dels till trafikutskottets betänkande 1979/80:26, dels till min argumentation under den sjöfartspolitiska debatten den 6 juni ber jag att få yrka bifall till utskottets hemställan på alla punkter i de båda aktuella betänkandena.
Herr talman! Med hänvisning till vad jag anförde under realbehandlingen av detta ärende ber jag att få yrka på återremiss av avsnittet 3.9, Bemanningsoch utbildningsfrågor, som berörs under mom. 15. Skälen för detta yrkande återfinnes i reservation nr 5 vid trafikutskottets betänkande nr 26, av Bertil Zachrisson m.fl., nämligen att viss ytterligare tid för överväganden skulle vara erforderlig. I andra hand kommer jag att ansluta mig till denna reservation.

Herr talman! Jordbruksutskottets betänkande 47 har ju återförvisats till utskottet. Det behandlar propositionen om prisreglering på jordbruksprodukter samt anknytande motioner. Utskottet har inte gjort några sakändringar i sin behandling, och eftersom vi hade debatt förra veckan, då alla argumenten redovisades, vill jag bara här i anslutning till vad som anfördes förra veckan yrka bifall till reservationerna 1, 2,3, 4 och på övriga punkter bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Formellt är det inte något felaktigt i att begära ordet i ett återförvisningsärende, men det kanske är emot konvenansen och vanligt skick och bruk i kammaren. Jag rättfärdigar mig dock med att jag begärde 6 minuters talartid när jordbruksutskottets betänkande 1979/80:47 var uppe till debatt i förra veckan, men avstod då för att vi skulle hinna med voteringen före kl. 24.00. När nu detta inte lyckades och ärendet återförvisades, fick jag tillfälle att föra fram och till protokollet få inskrivet för mig viktiga synpunkter i den fråga vi nu behandlar, synpunkter som jag har utvecklat i motion 1979/80:303. Regeringen styr genom livsmedelssubventioner till stor del människors kostvanor. Att våra kostvanor inte är vad de borde vara behöver ingen sväva i tvivel om. Det räcker med att ta del av de bantningsoch kostförslag som veckotidningarna redovisar och som utlovar goda resultat om man äter si eller så. Fastekurer och hälsohem är också populära, och i Sveriges Radio har man program med läkare som svarar på lyssnarfrågor om kost och lämplig motion. Givetvis är allt detta ett bevis på att övervikten och vällevnadsproblemen är stora i Sverige. Det får ibland något nästan groteskt över sig, när man i samma tidning samma dag kan läsa om bristen på mat i många länder där man inte kan tillfredsställa ens det elementära kravet hos människorna att få föda tillräckligt för att överleva från dag till dag. Världssvälten är vårt ständiga dåliga samvete. Under tider av knapphet, när vi haft ransonering på socker, matfett, fläsk och kött har svenska folket blivit friskare. Antalet galloch njurstenar, hjärtinfarkter och hjärnblödningar har minskat. Tänderna har blivit bättre. Fetman, som är en folksjukdom, har drivits tillbaka. Det som blir en verkan av ransoneringar bör också gå att till viss del åstadkomma med prisregleringen. Om det blir dyrare att äta söta kakor, karameller, choklad, feta livsmedel av alla slag styr man över konsumtionen till billigare och nyttigare mat. Blir det billigare att äta potatis, övriga rotfrukter, grönsaker, grovt bröd, fisk, magert kött, lättmjölk och mager ost kan man styra matvanorna in på rätta vägar. Genom ett subventioneringssystem som gör bra mat billigare och dålig mat dyrare kan staten göra en stor insats för folkhälsan. Frågan är om vi har råd att låta bli. Sjukvården sorterar under socialdepartementet, idrott och motion ligger under jordbruksdepartementet. Matpriserna påverkas av handels-, jordbruksoch finansdepartementet. Men bör inte en medveten hälsosatsning kunna göras av en beslutsam regering och riksdag? När den enskilda människans dåliga kostvanor leder till sjukdom som samhället skall klara av måste man börja allvarligt fundera över om inte största möjliga frihet för den enskilde individen kan förenas med ett ansvar från staten att påverka konsumtionen. Om denna styrning innebär bättre kostvanor, bättre hälsa och minskade sjukvårdskostnader är detta en vinst för både den enskilde individen och för stat, landsting och kommun. Vi satsar i Sverige mycket stora resurser på vår sjukvård. Frågan är om vi har råd att tära på dessa resurser genom att låta nedbrytande kostvanor motverka ansträngningarna att åstadkomma ett bättre hälsotillstånd för individen. Utskottet har i sin skrivning hänvisat till uttalanden som tidigare gjorts rörande livsmedelssubventionernas betydelse för bättre kostvanor. Den beredning som tillsattes år 1978 skall också kunna komma med ett bredare underlag för vilka medel man kan använda sig av från regering och riksdag för att styra konsumtionen med hänsyn till kost och näringsaspekter. Jag hyser därför förhoppning om att något mycket snart kommer att hända när det gäller dessa viktiga kostoch hälsofrågor och att livsmedelssubventionerna blir ett styrmedel för att svenska folket skall bli ett friskare folk och har därför, fru talman, inget annat yrkande än utskottet på punkt 3. Men jag kommer att följa de här frågorna med stort intresse och komma tillbaka till riksdagen om ingenting händer.
Fru talman! Om Margot Håkansson hade följt debatten förra veckan skulle hon ha förstått att det tyvärr inte har hänt så mycket på detta område trots att man i jordbruksutskottet — åtminstone från socialdemokratiskt håll — har försökt att trycka på för att få till stånd ett bättre hänsynstagande till de näringsfysiologiska frågorna där det gäller livsmedelssubventioner m.m. I utskottsbetänkandet nämns att livsmedelsberedningen arbetar med dessa frågor, men det är kanske en sanning med modifikation. Trots att livsmedelsberedningen har arbetat med dessa frågor i snart två år har man nämligen ännu inte tagit itu med den viktiga frågan om livsmedelssubventionerna som styrmedel. Man har bara haft en del sammanträden och då gått igenom olika frågor, men man har ännu inte tagit itu med just denna Såväl Margot Håkansson som Anna Eliasson och hennes medmotionärer borde i dag stödja reservation 2, därför att denna på ett mycket bestämt sätt talar om att man nu vill se resultat när det gäller denna fråga.
Fru talman! Till Grethe Lundblad skulle jag vilja säga att jag följde debatten förra veckan. Jag har också följt tidigare debatter i denna fråga eftersom jag tycker att det är väldigt viktigt att få en bättre folkhälsa. Jag tycker också att det är anmärkningsvärt att beredningen inte har hunnit längre i sitt arbete. Man borde åtminstone ha kommit in på de frågor som gäller de viktiga livsmedelssubventionerna. Men jag hoppas att man verkligen på allvar kommer att ta itu med dem. Jag delar Grethe Lundblads uppfattning att det är oerhört viktigt att man kommer fram till ett konkret handlande. Även om man skulle komma i konflikt med jordbrukspolitiska intressen får det inte hindra en beslutsam riksdag och regering att se till att vi får subventionerna riktade mot de livsmedel som är bäst för människornas hälsa.

Fru talman! Med hänvisning till tidigare debatt i ärendet yrkar jag bifall till motion 1979 80:388 som behandlas under mom. 2c) i utskottets betänkande samt motion 1979/80:2037, yrkandena 1 och 2, som behandlas under mom. 3 b) och 4 e) i utskottets betänkande. I övrigt vill jag anmäla att vi från vpk kommer att stödja s-reservationen.

Fru talman! Detta betänkande gäller en mycket liten grupp människor. Antalet kvarvarande kronotorp uppgår nämligen till endast omkring 500 — därutöver finns ett antal torp som blivit omvandlade till femårsarrenden. Det kan därför tyckas att detta inte är mycket att bråka om och att det som anförs i betänkandet i stort sett är bra. Och en del av det som är föreslaget är bra. Detta anförde vi redan i vår motion i anslutning till propositionen. Men det finns ändå saker som inte är tillfredsställande, och det gäller bl.a. principen om priset vid friköpet. Utskottet säger att köpeskillingen även fortsättningsvis skall fastställas efter förhandling med kronotorparen i varje enskilt fall och att därvid den hittillsvarande prisnivån vid genomförda förvärv skall utgöra en utgångspunkt. Anledningen till att vi anser att utgångspunkten i den hittillsvarande prisnivån är en ur kronotorparnas synpunkt felaktig princip skall jag helt kort redogöra för. Det förhåller sig så att kronotorpen i de flesta fall är avlägset belägna i förhållande till annan bebyggelse. I de flesta fall utgörs de också av gamla fastigheter, och man kan lugnt påstå att de inte är i bästa skick. Många arrendatorer önskar att efter anställningens upphörande få friköpa torpen. Det är endast ett fåtal som kunnat göra detta. I stället har andra hyrt eller köpt torpet med tomt. I många fall har endast bostadshuset köpts samt flyttats från platsen. Kronotorpen har nämligen blivit intressanta objekt för de människor som söker en stuga i avskildhet för några veckors sommarvistelse. Det är oftast folk från mellersta och södra Sverige, och gemensamt för dem är att de har goda ekonomiska resurser. Detta innebär att det föreligger en konkurrens om torpen och att priserna trissas upp, med påföljd att arrendatorn icke anser sig ha ekonomisk möjlighet att friköpa sitt torp. I propositionen föreslås också att de nya riktlinjerna skall tillämpas retroaktivt från den 14 mars 1977. SKKF — Sveriges kronotorpareoch kolönistförbund — har i sitt remissvar framhållit att avträdesersättning bör gälla fr.o.m. år 1972. Det hör till bilden att torpen inte fick friköpas under tiden 1972-1977. Det var en tvingande regel, liksom nu är fallet när det gäller frågan om att avträda ett torp. De som ville bo kvar på sitt torp fick arrendekontraktet omvandlat till ett femårskontrakt med mycket kraftiga prishöjningar på arrendet. Önskvärt är att också de som under denna tid avträdde sina torp får friköpa dessa och att detta kan ske till de mycket lägre priser som då gällde. Det skall villigt erkännas att det är en miss att inte detta berättigade krav medtogs i vår motion. Jag vill emellertid redan nu avisera att vi återkommer i den här frågan till nästa riksmöte. De högre avträdesersättningar som skall tillämpas förändrar inte läget för arrendatorerna så mycket. Den höga prisnivån vid friköpet gör att arrendatorerna tvingas över till femårskontrakt om de vill bo kvar på torpet. Det betyder att den ersättning som de har erhållit snabbt tas tillbaka genom de höga arrendeavgifterna. Nu tas det ut en kallhyra på 6 000-7 000 kr. per år. Det här är anledningen till att vi i vår motion har krävt en lägre prisnivå. Jag beklagar att utskottet inte har ansett sig kunna tillstyrka våra förslag. Det kan väl inte vara så, att det avgörande har varit att det i det här fallet rör sig om en mycket liten grupp människor. Enligt vår mening kan ett sådant resonemang inte accepteras. Det finns en mängd argument för att riksdagen bör göra ett uttalande av det slag som vi kräver. Fru talman! Jag yrkar bifall till motion 1909 i vad avser punkt 2.

Fru talman! Även om herr Adolfsson inte vill gå in i polemik, tvingas jag bemöta hans anförande. Han säger nämligen att det föreslås mycket generösa bestämmelser. Visst är det bra att arrendatorn nu kan friköpa torpet, men om prisnivån är så hög som i dag hjälper det inte att han har denna rätt. Det skulle vara intressant att veta om utskottsledamöterna känner till vilka priser det är i dag. Höga priser vid friköpet får följande verkningar. Arrendatorn tvingas att avstå från friköpet. I stället tvingas han acceptera ett femårskontrakt med mycket hög arrendeavgift. Det betyder att ett eventuellt avträdesvederlag tas tillbaka inom några år och att domänverket vid arrendatorns frånfälle kan sälja torpet till högstbjudande, i de flesta fall till spekulanter på fritidshus. Detta är vad som händer i dag. Senast i morse hade jag kontakt med tre kronotorpare, bl.a. ordföranden för kronotorparnas förening. Man har inte råd att köpa torpet, eftersom priserna är för höga. Då dessa torp i många fall befinner sig i ett bedrövligt skick och i de flesta fall är mycket avlägset belägna, kan man inte friköpa dem utan tvingas skriva under dessa femårskontrakt. Sedan höjs hyran i rask takt. Därför yrkar vi på att prisnivån skall sänkas. Därigenom skulle man möjliggöra för arrendatorerna att friköpa torpen, att ta till vara den generositet som herr Adolfsson talar om.

Fru talman! Då Tage Adolfsson säger att det inte är riksdagens sak att uttala sig om prisnivån är jag något förundrad. Då kan det inte vara riksdagens sak att uttala att nuvarande prisnivå skall gälla, som det står i utskottsbetänkandet. När det sedan gäller det senaste anförda, att kronotorparna nu är nöjda, rekommenderar jag herr Adolfsson och övriga ledamöter att ta kontakt med kronotorparna. Hör då särskilt efter om priset! Jag fick inget svar på frågan om utskottet tagit reda på vilka priser som gäller. Jag kan tala om att det i de aktuella fallen — de personer som jag har talat med i dag — rör sig om priser mellan 90 000 och 150 000 kr. för dessa gamla hus. Det är prisnivån i dag, och det är den som omöjliggör för kronotorparna att friköpa sina hus. I stället tvingas de över på femårskontrakt, vilket alltså betyder att husen återgår till domänverket vid arrendatorns frånfälle.

Fru talman! Det var det mest häpnadsväckande jag har hört på länge — eller nästan i hela mitt liv — att man kan bli anklagad för att försöka slå politiskt mynt av en fråga som berör en så liten grupp människor. Det rör sig i dag om 500 människor och några hundratal till som redan har övergått till femårskontrakt. Kan man bli anklagad för att slå politiskt mynt, för att vilja göra stora vinster, då det gäller en så liten grupp människor? Jag säger en gång till: Det var det värsta jag hört!

Fru talman! Torparnas — däribland också kronotorparnas — förhållanden i det här landet har länge intresserat mig. Kronotorparnas förhållanden är alldeles speciella och har ingen motsvarighet i övriga agrara sammanhang. Genom statens inriktning av vilja — jag vill inte använda ordet lockelser — försökte man få människor att slå sig ned och odla upp mark på kronans domäner. Det var ett aktningsvärt försök att skapa förutsättningar för ett antal människor, som annars i allmänhet hade att välja emigration ur riket eller förflyttning till de nya industricentra. Det här arbetet att försöka intressera människor för denna nya bosättning har alltså varit aktningsvärt. Som förut har anförts har antalet kronotorpare minskat starkt. Några Övriga torpare har vi ju inom parentes inte kvar, men kronotorparnas antal är, som här sagts, nere under ett halvt tusental människor. 1977 intresserade jag mig i en motion för de här torparnas förhållanden. Det finns också redovisat i näringsutskottets betänkande nr 64 att ett antal motioner vid den tiden väcktes. Då hade redan en utredning tillsatts, och jag kan konstatera att utredningens förslag och den föreliggande propositionen, liksom näringsutskottets betänkande, innehåller en positiv lösning, såvitt jag kan se, av de här frågorna. Om man studerar lagtexten, som finns på s. 6 i betänkandet, kommer man fram till att den innebär ett undantag från fastighetsbildningslagen och från jordförvärvslagen vid sådana här friköp av kronotorp. Det är förvisso inte helt oväsentligt att ha åstadkommit dessa bägge undantag.

Det är helt enkelt på det sättet att de som startade från början — det är nu inte alla de här 500, och det kan gälla anhöriga — fick, i varje fall enligt vad de själva säger, den uppfattningen att uppodlingen också innebar ett löfte att de efter en längre eller kortare period med äganderätt skulle få överta torpen. En skriven handling om den saken finns väl inte i något fall, men bara det förhållandet att de här människorna hade denna uppfattning är tillräckligt för att vi i dag skall kosta på oss att verkligen bedöma frågorna så välvilligt som jag tror att regering och utskott har avsett. Jag ber därför, fru talman, att få uttala förhoppningen att vid handläggningen av den lagstiftning som vi nu fattar beslut om skall det absolut visas största möjliga generositet och ges det ekonomiska stöd som samhället kan ge.
Fru talman! Det hjälper ju inte att Ivan Svanström skickar hälsningar till höger och vänster om generositet. Det är nämligen domänverket och torparen som förhandlar om priset. Det hjälper heller inte att det har blivit generösare regler, så att torparen äger rätt att friköpa torpet, då det til syvende og sidst är priset som avgör om möjligheten att friköpa finns. Det är därför riksdagen bör uttala att domänverket skall lämna den höga prisnivå som tillämpas nu och inta en generösare hållning även när det gäller prisfrågan.
Fru talman! Det kanske inte hjälper att jag skickar rekommendationer åt höger. Det hjälpte i varje fall inte att jag skickade rekommendationer åt vänster, såvitt jag förstår, då jag fick en replik på mig efter detta av den djupaste välvilja och, försäkrar jag, även av en viss kunnighet i de här frågorna inspirerade anförande. Jag är övertygad om att ett uttalande, gjort mot den bakgrunden i denna församling, kan man under den vidare behandlingen med betydande säkerhet inte komma ifrån, allra helst om det kan omfattas av en enhällig riksdag.
Fru talman! Den allra största hjälpen är ju om Ivan Svanström fullföljer sina uttalade intentioner och röstar för motionen.